Fru talman! Malmtransporterna är en helt annan fråga, och den tänker jag ta upp med kommunikationsministern vid något annat tillfälle. Det har redan gjorts stora insatser. När vi fick en socialdemokratisk regering 1982 tillsattes en arbetsgrupp som såg till att fraktkostnaderna i det närmaste halverades. Problemet när det gäller fraktsatserna ligger på den norska sidan, och det är där man måste göra någonting. Jag noterar med stor tillfredsställelse att näringsministern är beredd att ta kontakter med norrmännen och se till att det blir skäliga malmfraktpriser på den sidan.
Fru talman! Vad man uppnådde från socialdemokratisk sida i början av 80-talet är verkligen ingenting att skryta om när det gäller malmtransporterna. Det var ingen bra lösning -- man gick inte ens halva vägen i det avseendet. Vad Bruno Poromaa tänker göra är redan gjort. Vi har tagit initiativet, och vi tänker lösa den här frågan till fromma för LKAB.
Fru talman! Den socialdemokratiska regering som tillträdde 1982 föregicks av fyra borgerliga regeringar, och såvitt jag vet gjorde de ingenting för att få ner fraktkostnaderna, trots att det var ett av de stora problemen. Jag vet att LKABs ledning hade täta kontakter med den dåvarande regeringen, men den orkade inte göra någonting, då alla i den regeringen slog vakt om sina domäner och inte hade något som helst gemensamt intresse av att ta ansvaret för LKABs utveckling.
Fru talman! Vad socialdemokraterna lyckades med i början av 80-talet var en dålig halvmesyr. Vi tänker rätta till den.
Fru talman! En dålig halvmesyr, säger näringsministern. Då tycker jag att han skall åka upp till malmfälten och fråga om det var en dålig halvmesyr. Uppfattningen bland de anställda och berörda kommuner är en helt annan än vad Per Westerberg ger till känna.

Fru talman! Sören Lekberg har frågat statsrådet Bo Lundgren vilka åtgärder han tänker vidta för att lindra krisen inom byggnadsverksamheten i Stockholms län. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den svaga byggmarknaden är delvis förorsakad av den allmänt svaga konjunktur som ekonomin befinner sig i för närvarande. En viktig faktor för nedgången i byggandet är emellertid även att den omfattande byggnadsverksamheten under senare år medfört att efterfrågan på byggtjänster på sikt inte kan förväntas återgå till de nivåer som rådde före konjunkturnedgången. Även vid en allmänt positiv konjunkturutveckling kan byggandet därför förväntas bli lägre än under slutet av 1980-talet. Regeringens politik inriktas dels på att mer långsiktigt bryta den ekonomiska stagnationen i Sveriges ekonomi, dels på att kortsiktigt genom olika insatser mildra effekten för dem som drabbas av arbetslöshet. Även dessa kortsiktiga insatser är -- där så är möjligt -- inriktade på att stärka den långsiktiga konkurrensförmågan och främja tillväxten. Vad gäller byggsektorn kan nämnas att regeringen i tilläggsbudget I bl.a. har föreslagit 1 500 milj.kr. Stockholmsregionen kan nämnas Mälarbanan och Arlandabanan. Jag har vidare erfarit att länsarbetsnämnden i Stockholms län diskuterar tidigareläggningar av byggprojekt med landstinget, kommuner i länet, vägverket m.fl. Många av dessa projekt kommer att medföra -- förutom direkta arbetstillfällen -- att näringslivets konkurrenskraft stärks och sysselsättningen kan tryggas på sikt. Detta är helt i linje med regeringens ekonomiskpolitiska strategi. Stockholms län är betydligt bättre än i övriga landet. Antalet arbetslösa var i oktober i år 5,3 % i länet mot 8,8 % i snitt för hela riket. I de nordliga länen låg andelen arbetslösa kring 15 %. De prioriteringar som måste göras inom arbetsmarknadspolitiken leder därför till att insatserna i Stockholms län blir relativt begränsade. För att regeringen skall kunna följa utvecklingen inom byggsektorn och utbyta information med parterna på byggmarknaden kommer regeringen att tillsätta en arbetsgrupp. De närmare formerna för detta samråd kommer att avgöras senare.

Fru talman! Vi bedriver inte branschpolitik bransch för bransch. Vi bedriver en generell näringspolitik, där vi skall skapa goda förutsättningar för industrin som sådan. Vi ser inte att Stockholms län är särskilt hårt drabbat gentemot övriga landet, och det är något magstarkt att tycka att den delen av landet särskilt skulle prioriteras i den ena eller andra riktningen. Det finns vissa nya beslut om tidigareläggningar av infrastrukturinvesteringar, investeringar i byggnader, som denna regering har lagt fram och som skall befrämja ökad produktivitet och tillväxt i ekonomin. Det är med den typen av satsningar som vi steg för steg vill försöka ta oss ur nuvarande ekonomiska problem. Sedan är det fullständigt klart att byggnadsbraschen i dag är överdimensionerad i förhållande till de långsiktiga behov som förefaller föreligga.

Fru talman! Jag skall inte gå in på ren arbetsmarknadspolitik -- som Sören Lekberg vet är det Börje Hörnlunds bord. Jag tror att vi dessutom kommer att satsa resurser där de befrämjar tillväxt och ökad produktivitet i de delar som är värst utsatta, och dit hör inte Stockholms stad och län. När det gäller nya åtgärder har vi via tilläggsbudgeten föreslagit insatser på 2 450 milj.kr. som just berör infrastruktur och byggnadsinvesteringar. Det är nya pengar som kommer fram, hur än Sören Lekberg vrider och vänder på det hela.
Fru talman! Jag kan konstatera att näringsministern inte har mycket till övers för Stockholmsregionen. Han har alltså inte några planer på nya åtgärder, trots att arbetslösheten nu ökar mycket kraftigt och trots att byggnadsindustrin själv säger att man gärna vill ha en möjlighet att överleva, så att man så småningom, då EES-avtal och sådant har trätt i kraft, kan gå ut på den europeiska marknaden och konkurrera. Men här sitter som sagt var regeringen med armarna i kors och vill inte vidta åtgärder.

Fru talman! Jag vet inte vilken måttstock näringsministern har, men för närvarande är 7 % av byggnadsarbetarna i Stockholmsområdet arbetslösa. Bakom varje byggnadsarbetare står tre fyra andra anställda. Nu pekar prognoserna på att arbetslösheten i Stockholmsområdet i vinter kommer att närma sig 20 %. För mig är det ett alarmerande tal, men det är tydligen inte något som bekommer näringsministern. Det är ett klart besked, fru talman, till dem som är verksamma i byggnadsindustrin i Stockholms län.

Fru talman! Näringsministern säger att jag skall höja näsan över länet och titta ut. Ja, det är på det sättet att arbetslösheten nu ökar oerhört snabbt i Stockholmsområdet. Arbetslösheten har ökat sju gånger om under det här året för byggnadsarbetarna, och antalet arbetslösa byggnadsarbetare i Stockholm är lika stort som antalet byggnadsarbetare i hela Norrland. Det anger så att säga digniteten på problemet. Jag kan bara konstatera att näringsministern inte vill göra någonting, trots att det finns listor med angelägna objekt som, om de fick sättas i sjön, skulle kunna befrämja effektivitet och tillväxt i vårt land.
Fru talman! När efterfrågan viker och man behöver minska sitt omfång måste byggnadsbranschen, som alla andra branscher, ta konsekvenserna av detta och inte bara tro att man kan ropa på skattebetalarnas pengar för att upprätthålla volymen. Det gäller även Stockholms stad och län.

Fru talman! Näringsministern har gett klara besked om sin syn på och sin attityd till byggmarknaden. Jag kan bara konstatera att det för näringsministern inte är något problem att 10--20 % av byggnadsarbetarna går arbetslösa. Han talar också om industristödspolitik, när det handlar om att regeringen har punkterat bostadsmarknaden för att kanske ta pengar därifrån och använda till andra ändamål -- vad vet jag. Jag kan också konstatera att regeringen kommer att vara passiv då det gäller åtgärder för att förbättra situationen.
Fru talman! Regeringen kommer att vara passiv och kommer icke att föra någon industristödspolitik, däremot se till att det skapas sunda, riktiga arbetstillfällen i lönsamma företag. Det är inte vi som har punkterat byggnadsbranschen. Det har skett konjunkturförändringar på grund av en uppblåst överhettning via en ganska socialistisk bostadspolitik. Den skapade under ett antal år en topp, som vi nu ser utförsbacken på, och när man kommer ner från den toppen utsätts man för en ganska hårdhänt behandling. Det blir dess värre så när man inte har en jämnare, rent marknadsekonomisk utveckling.
Fru talman! Här talar näringsministern om en socialistisk marknad, och det är en lockande diskussion. Det som utmärkte Stockholmsregionen för några år sedan var att marknaden var närmast fri då det gällde byggande av kontorshus. Från socialdemokratisk sida ville vi gå in och hålla tillbaka detta byggande, men då fick vi kritik för att vi skulle reglera marknaden och på det sättet skapa utrymme för bostadsbyggande. Jag vet inte hur det som Per Westerberg säger går ihop, men jag konstaterar återigen att det inte planeras några åtgärder från regeringens sida för att underlätta läget. Sådana åtgärder som har föreslagits, t.ex. att satsa på ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken, bryr sig Per Westerberg tydligen inte om.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat statsrådet Görel Thurdin om regeringen är beredd att medverka till att ytterligare sandsugning inom området utanför Falsterbonäset inte skall bedrivas efter den nuvarande tillståndstidens utgång. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först lämna en orientering om den lagstiftning som reglerar sandsugning i havet. De bestämmelser som reglerar utvinning av sand, grus och sten på vår kontinentalsockel, dvs. havsbottnen och dess underlag, finns i lagen om kontinentalsockeln och i kontinentalsockelförordningen . Enligt denna lagstiftning krävs det tillstånd för att få bedriva täktverksamhet i havet. Om täktverksamheten är belägen inom allmänt vattenområde, dvs. ut till vår territorialgräns, skall verksamheten dessutom prövas enligt vattenlagen av vattendomstol. Enligt bestämmelserna i kontinentalsockellagstiftningen ankommer det på Sveriges geologiska undersökning att pröva ärenden om tillstånd till sandtäkt inom allmänt vattenområde. Om en ansökt täktverksamhet är av större omfattning eller kan medföra betydande skadeverkningar eller om statens naturvårdsverk begär det, skall SGU hänskjuta ärendet till regeringen för avgörande. Ansökan som avser täktverksamhet utanför territorialgränsen prövas av regeringen. Som svar på Per Stenmarcks fråga vill jag framhålla att det är berörd prövningsmyndighets uppgift att med stöd av kontinentalsockellagstiftningens bestämmelser pröva tilltänkt täktverksamhet utifrån förutsättningarna i varje särskilt fall. Om sandsugningen inom området utanför Falsterbonäset skall få bedrivas efter det att gällande tillstånd löpt ut, får således bli föremål för prövning i varje särskilt fall. Regeringen kan, som Per Stenmarck säkert förstår, inte föregripa prövningen av eventuella täktansökningar.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på min fråga. Jag har förståelse för att näringsministern inte vill föregripa behandlingen av frågan när koncessionstiderna för de berörda områdena går ut. Låt mig ändå få fästa uppmärksamheten på två faktorer som bör vägas in i ett eventuellt kommande beslut. Den första är de skador som bevisligen kan ses på stränderna och som inte minst framgick av ett TV program i förra veckan. Som jag framhållit i min fråga, har stranden bara sedan 1987 dragit sig tillbaka 10 m i närheten av ett av de områden där sandsugning bedrivs. Huruvida det finns något samband mellan denna verksamhet och skadorna råder det delade meningar om, men den enda möjligheten att ta reda på detta är att göra ett flerårigt stopp i verksamheten. Det har också bildats håligheter i havsbottnen. I dessa bildas svavelväte, där fiskar och annat liv dödas. Att det är sandsugningen som förorsakar dessa skador är odiskutabelt och därmed ett brott mot de koncessionsbestämmelser som gäller. Det andra som jag vill fästa uppmärksamheten på är den historiska möjligheten som vi har just i år att stoppa sandsugningsverksamheten i samband med att koncessionstiden går ut. Olika myndigheter gör här olika bedömningar. Till grund för tidigare ställningstagande har praktiskt taget enbart de yttranden som SGU gjort fått vara vägledande. Låt mig därför få avsluta med att ställa frågan: Är regeringen beredd att i det fortsatta beredningsarbetet också lyssna till andra experter, både bland myndigheter och bland den expertis på området som finns inom inte minst universitetsvärlden?

Fru talman! Jag är mycket tacksam för detta kompletterande svar, att näringsministern ställer sig förstående till kraven på att lyssna till olika experter, som förmodligen gör olika bedömningar. Det är en nyhet, för så har knappast varit fallet tidigare. Som jag framhöll, finns det i dag utomordentligt klara indikationer på att den verksamhet som förevarit också har vållat skada och att detta är en följd av att avtalsvillkoren inte har uppfyllts. Detta är anmärkningsvärt, och det är också anmärkningsvärt att SGU under alla dessa år uppenbarligen inte gjort någonting eller i varje fall inte särskilt mycket för att förhindra uppkomsten av dessa skador.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att fler småföretagare kan få del av arbetslivsfondens medel. Det är min bestämda uppfattning att arbetslivsfondens medel också måste komma de små företagen till del. Eftersom de små företagen har en annan struktur och andra förutsättningar än de verksamheter som bedrivs i större skala, måste speciella insatser göras för att nå dem. Arbetslivsfonden gör därför särskilda insatser för att nå de mindre företagen. Den centrala fonden tar fram material och utvecklar metoder för dessa insatser. De regionala fonderna bedriver en uppsökande verksamhet. Även i samband med handläggningen av bidragsgivningen tas hänsyn till de mindre företagens särskilda villkor. I september i år lämnade regeringen ett uppdrag till den centrala arbetslivsfonden i fråga om förutsättningarna för att inrätta s.k. lokala kunskapscentra för information och kunskapsspridning om arbetslivsfrågor. I detta uppdrag ingår att fonden särskilt skall beakta de små företagens behov av tillgång till kunskaper, erfarenheter, resultat från forskningsverksamhet och praktisk tillämpning inom nämnda område. Uppdraget skall redovisas i en första etapp till den Avslutningsvis vill jag säga att det är av utomordentligt stor vikt att den centrala och de regionala arbetslivsfonderna gör stora ansträngningar för att nå de mindre företagen.
Fru talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till att jag ställde frågan var att jag var på en debatt med småföretagare, där de var mycket missnöjda med att de hade så svårt att få ut medel från den här fonden. Sedan har jag satt mig in i detta litet mer och förhört mig runt om i landet. Det har då visat sig att man har väldigt olika erfarenheter. Framför allt i början, sedan arbetslivsfonden hade inrättats, var det oerhört svårt för små företag att få ut medel därifrån. Men det finns nu positiva signaler som jag också har fått höra. En trendförändring är på gång, och det börjar bli litet lättare. Man anstränger sig mera. Bl.a. har jag hört talas om ett pilotprojekt i Kronobergs län som skall vara väldigt bra. Från andra län har jag fått höra att det är i stort sett hopplöst att söka. Exempel som har nämnts på detta är Östergötland och Västmanland. Småföretagarna där säger att det är sådana svårigheter och sådan byråkrati och att de inte har samma resurser som stora företag att lägga ner tid på ansökningarna. Dessutom är det svårt att beräkna sjukfrånvaron. I småföretagen går de till jobbet även om de är sjuka, och det är svårt att bevisa vad olika åtgärder skulle kunna ge för resultat, trots att åtgärderna behövs. Det som är viktigt nu är signalen från arbetsmarknadsministern att speciella insatser måste göras och görs. Bara detta att förutsättningarna skall undersökas att inrätta lokala kunskapscentra för information tycker jag verkar vara mycket mycket positivt. Arbetsmarknadsministerns svar och debatten över huvud taget tror jag kommer att leda till att de regionala arbetslivsfonderna gör än större ansträngningar för att nå de mindre företagen. Så jag vill bara säga att jag är nöjd med svaret.
Fru talman! Jag har exempel på att ett företag har skickat in en enda rad till sin regionala arbetslivsfond och talat om att man är intresserad av att få bidrag från fonden. Mera har inte företaget behövt uträtta, utan fondens personal har farit ut och fångat upp ärendet, vilket resulterat i att ett beslut har verkställts. Det är den typen av obyråkratiskt agerande som jag önskar att alla regionala fonder skall ha. Här ligger ju stora pengar, och det är väldigt bra om de används till investeringar i den lågkonjunktur som vi upplever nu. Därför är min klara uppmaning till både den centrala och de regionala fonderna: Satsa nu på småföretagen också!
Fru talman! Även jag har fått sådana signaler, men jag har också hört att vissa företag som har lämnat in ansökningar har fått tillbaka dem och blivit tillsagda att fylla i nya siffror och visa upp nya utredningar. Man skulle t.ex. tala om precis hur många timmar som insatsen skulle kunna minska sjukfrånvaron med. Det finns alltså olika signaler, och det är därför jag tror att den här debatten kommer att leda till ytterligare stöd och hjälp för småföretagen. En stor del av medlen går till organisationsförändringar, och det är också sagt att det skall vara på det sättet. Men det är inte så lätt att göra organisationsförändringar i företag med två eller tre anställda, där alla hjälps åt med alla uppgifter över huvud taget. Det kan vara ett skäl till att i början så få småföretag fick del av fondernas medel. Men som helhet har jag upplevt att en klar förbättring är på gång, och den här debatten kommer säkert att ytterligare förstärka den.
Fru talman! Leo Persson har frågat mig om vad jag avser att föreslå med anledning av Malungs och Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet, och därför är jag nu inte beredd att kommentera enskilda kommuners inplacering i stödområde.

Fru talman! Enligt uppgifter i massmedia kommer länsarbetsnämnden i Östergötlands län, på grund av medelsbrist, att till våren 1992 minska antalet personer i aktiva åtgärder. Mot bakgrund härav har Inge Carlsson frågat mig om jag tillstyrker socialdemokraternas förslag om att tilldela AMS mera resurser så att länsarbetsnämnden i Östergötlands län kan genomföra de planerade åtgärderna. Arbetsmarknadsläget är för närvarande allvarligt, och regeringen har därför föreslagit riksdagen en rad åtgärder som skall bidra till att bekämpa arbetslösheten. Regeringen föreslår bl.a. följande: Utöver tidigare anslag skall arbetsmarknadsstyrelsen tilldelas 3,2 miljarder kronor för konjunkturberoende åtgärder som arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten m.m. Till detta kommer förslag om tidigareläggning av investeringar i vägar, järnvägar, telenät och annan infrastruktur. Även inom utbildningsområdet har regeringen föreslagit anslag för att utöka antalet utbildningsplatser såväl inom högskola som övrig reguljär utbildningsverksamhet. Trots regeringens förslag till ökade insatser för att bekämpa arbetslösheten är jag väl medveten om att vissa länsarbetsnämnder befinner sig i en besvärlig situation, och jag kommer därför att mycket noggrant följa utvecklingen. Detta innebär att jag också har en hög handlingsberedskap för att vidta åtgärder om så blir nödvändigt.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Min besvikelse delas av tiotusentals människor, inte minst ungdomar, som nu får avbryta eller ej påbörja sin yrkesutbildning. Men trots detta vill jag gratulera Börje Hörnlund till uppdraget som ny arbetsmarknadsminister. Jag önskar att arbetsmarknadsministern med större vilja, kraft och beslutsamhet fullföljer den aktiva arbetsmarknadspolitik som så många företrädare från socialdemokratin har fört. Tag inte efter Per Ahlmarks exempel, att åka riket runt och önska de arbetslösa lycka till! Jag tycker inte om när Börje Hörnlund uppmanar svenska ungdomar att söka utbildning eller arbete i andra länder. Det tycker jag är att smita ifrån problemen. Vi kan tillsammans klara av den nu aktuella krisen för tiotusentals människor som vill förkovra sig. Vi socialdemokrater, liksom de fyra borgerliga regeringspartierna, lovade före valet att AMS skulle få de extra medel man begärt. Dessutom lovade den borgerliga regeringen i sin regeringsdeklaration att arbetsmarknadspolitiken skulle fullföljas. Därför vore det oerhört besvärligt, nästan grymt, om regeringen nu skulle svika det löftet. Jag undrar: Är det verkligen arbetsmarknadsministerns mening att göra det? Östergötland som inte får fullfölja sin utbildning eller de ca 250 personer som inte får starta sin vårdutbildning i Norrköping, Linköping, Mjölby och Motala? Vilket besked får jag och dessa ungdomar av ministern?
Fru talman! Inge Carlsson skall vara glad, tycker jag. I alla regeringar är det bra att förslagen är till fullo förankrade, och i en fyrpartiregering är det speciellt viktigt att innan slutligt besked ges frågan är i sin helhet väl förankrad. Sedan vet jag inte vad Inge Carlsson menar när det gäller mitt eventuella råd att ta ett jobb utomlands. I det fall som jag förmodar att Inge Carlsson syftar på var det en enskild person som redan hade bestämt sig för att göra det, och det har jag ingen anledning att avråda ifrån. Vill ungdomar passa på att skaffa sig internationell erfarenhet just i vår nuvarande lågkonjunktur och komma tillbaka när det är bättre tider, passar det Sverige rätt hyggligt och också den unge mycket väl.
Fru talman! Situationen är ju inte bättre i våra grannländer, så rådet får väl då gälla det enskilda fallet. Nu säger arbetsmarknadsministern här att han skall ha hög handlingsberedskap ''för att vidta åtgärder om så blir nödvändigt''. Situationen i Östergötland är sådan att det felas ungefär 55 milj.kr. för att man skall kunna fullfölja komvuxutbildning och andra utbildningar och för att kunna starta vårdutbildning i fyra stora orter. De fyra regeringspartierna hade ju lovat att AMS skulle få de 2,5 miljarderna. Det finns nu, menar jag, en möjlighet i och med att vi socialdemokrater har väckt en motion, som skall behandlas i arbetsmarknadsutskottet, om ytterligare 970 milj.kr. Är kanske ett bifall till den motionen vad arbetsmarknadsministern menar med hög handlingsberedskap?
Fru talman! Herr riksdagsman Carlsson, det finns också andra alternativ att tillgodose det som behövs under våren.
Fru talman! Nu är det så, herr arbetsmarknadsminister, att läget är akut. Vårdutbildningarna skall ju börja i januari resp. februari 1992. Beskedet till dem som i dag går i komvux är ju att de inte kan få fullfölja sin utbildning efter årsskiftet. Därför måste det till ett mycket snabbt nytt besked.

Fru talman! Jag lovar Inge Carlsson att jag skall kontakta länsarbetsnämnden i Östergötland och diskutera igenom den här saken.

Fru talman! Syftet med min fråga var just att få reda på vilken ambition regeringen och arbetsmarknadsministern har just när det gäller att förverkliga regeringsdeklarationens formulering om att sänkningen av socialavgifterna kommer att vidgas till större delen av Norrlands inland och omfatta fler verksamheter än i dag. Regeringen har ju som sin politik att försöka skapa generellt bättre villkor för företagen och då även inom regionalpolitiken skapa generellt bättre villkor i inlandskommunerna. Det är en riktig ambition, och det är en ambition vi kristdemokrater och centerpartiet är eniga om. Men som jag ser det är det viktigt också att vi i kärva ekonomiska tider prioriterar rätt, när vi sedan går vidare i den här färdriktningen. Det är det som är syftet med min fråga. Genom att börja med att utvidga nedsättningen av de sociala avgifterna till att gälla fler verksamheter, helst till att gälla all näringslivsverksamhet, kommer man undan mycket av detaljregleringar och krångel. Kan arbetsmarknadsministern utveckla svaret litet mera och berätta vilken ambition han arbetar efter? Är det att utvidga nedsättningen av sociala avgifter geografiskt eller är det att utvidga den till att omfatta fler verksamheter, i första hand inom stödområde 1?
Herr talman! Det finns faktiskt ett färdigt förslag på mitt departement. Förankringsarbete pågår. Jag kan säga att förslaget följer den huvudprincip som anges i regeringsdeklarationen, dels att utöka området, dels att bredda med fler näringsgrenar inom det område där nedsättningarna i dag gäller.

Herr talman! Jag kanske får påminna min länskamrat om att de tio inlandskommunerna i Västerbotten har stått helt eniga om att de vill behandlas på lika sätt när det gäller nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Så kommer inte att ske enligt det förslag jag nu arbetar med. Men så mycket kan jag säga, att mitt sätt att arbeta stämmer väsentligt bättre med de kommunernas synpunkter än vad det gör som Stefan Attefall framför här i dag.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsminister för svaret, och jag gör det på Mona Sahlins vägnar. Hon är frånvarande på grund av sjukdom. Vi politiker klagar ibland över att våra tankar och synpunkter inte får genomslag, att de inte väcker den uppmärksamhet de förtjänar. Jag har under de senaste dagarna gjort en resa runt om i landet, och jag kan försäkra arbetsmarknadsministern att hans tankar -- eller funderingar, som han själv uttrycker det, litet mera anspråkslöst -- den här gången har väckt tillbörlig uppmärksamhet, framför allt bland de ungdomar funderingarna synes avse. Det är ett mycket långt svar, tyvärr kanske inte särskilt utförligt när det gäller frågan. Frågan var mycket enkel. Den lyder så här: På vilket sätt anser arbetsmarknadsministern att sänkta ungdomslöner och försämrad anställningstrygghet skapar fler jobb åt arbetslösa ungdomar? På vilket sätt, alltså hur går detta till?
Herr talman! Man kan lösa problem på olika sätt. Odd Engström är, det vet jag, mycket medveten om att regeringen jobbar i ett pressat budgetläge. Det gäller för regeringen att få ut maximalt av dessa pengar samtidigt som det gäller att se till att vi inte har någon långtidsarbetslöshet och framför allt inte hos ungdomar. När socialdemokraterna hade det litet jobbigt med arbetslösheten och budgeten 1983/84, ville den regeringen -- det vet jag -- komma fram på löneområdet. Det gick inte vid det tillfället. Då valde socialdemokraterna fyra timmars arbetsdag, för att få pengarna att bli litet drygare. Jag tycker för min del inte om den modellen. Unga människor som går in i sina första arbeten skall få uppleva den rytm som ordinarie arbetskraft har på ett arbetsställe. Därför vill jag söka vägar som drygar ut pengarna. Jag är förutsättningslös när jag tar upp denna diskussion. Men när det gäller att skaffa ungdomar arbete får inget vara heligt. Man måste kunna föra en dialog, diskutera och försöka hitta bästa möjliga lösningar. Det är jag beredd att göra inom regeringen men också med Odd Engström, när han kommer med sina goda idéer.
Herr talman! När jag har mött ungdomar de senaste dagarna har de varit upprörda, därför att de har uppfattat arbetsmarknadsministern på ett annat sätt. De har uppfattat det som att unga människor nu får finna sig i att arbeta till lägre löner och på sämre anställningsvillkor än de skulle ha gjort om de hade varit några år äldre. De har uppfattat dessa ''funderingar'' som om det gällde unga människor och deras arbetsvillkor på arbetsmarknaden för närvarande. När man läser svaret får man intrycket av att det skulle vara funderingar som är begränsade till den specialproblematik som uppstår vid övergång från vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder till vissa avtalsområden där man har en viss ungdomslönesättning. Det är ganska viktigt att vi får klart för oss om arbetsmarknadsministern här talar om hela ungdomsarbetsmarknaden eller om några specialfall, som naturligtvis kan uppstå när två regelsystem möter varandra, och där man alltid får vara beredd att göra korrigeringar.

Herr talman! Jag har ett huvudsyfte, och det är att ungdomar upp till 25 år skall slippa längre arbetslöshetsperioder. Skall jag och regeringen lyckas med det, måste vi få större bredd på detta. Vi måste kunna diskutera en avsevärd mängd praktikplatser i företagen direkt. Det är bra för ungdomarna och för nationen, när tiderna kommer tillbaka. Jag har i dag inte några färdiga förslag, men jag har en mycket klar uppfattning i dessa frågor.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern är en vänlig man. Därför skall jag inte, som ombud för Mona Sahlin, borra mer i denna inkonsistens. Den kan vara nog så plågsam ändå, och kommer att visa sig vara mycket plågsam när regeringen så småningom kommer ut i riktigt öppen sjö. Vi skall återkomma till det vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen är beredd att pröva försvarets sparförslag från såväl försvars som regionalpolitiska synpunkter och därmed ta hänsyn till de utomordentligt svåra konsekvenserna en nedläggning av Sollefteå garnison skulle få för kommunen. Överbefälhavaren överlämnade den 29 november sitt kompletterande underlag inför 1992 års försvarsbeslut. Det redovisade förslaget är utarbetat mot bakgrund av försvarsdepartementets kompletterande anvisningar för programplan för perioden 1992 97 för det militära försvaret. I dessa anvisningar angavs krav på en viss krigsorganisation för bl.a. arméstridskrafterna för att lösa de av statsmakterna angivna uppgifterna. Herr talman! Krigsorganisationens kvalitet måste förbättras. För att åstadkomma detta inom givna medelsramar måste besparingar göras inom grundorganisationen. De föreslagna kvarvarande 16 brigarderna i krigsorganisationen skall således utbildas vid motsvarande antal infanteri och pansarregementen.

Den av regeringen tillsatta försvarsberedningen kommer fortlöpande att följa beredningsarbetet. Jag kan således försäkra Tage Påhlsson att dessa frågor självfallet får den allsidiga hantering de kräver.

Herr talman! Chefen för armén och överbefälhavaren har naturligtvis att lägga rent militära synpunkter på de här tingen. Självfallet måste regeringen göra en bredare prövning av sådana här ärenden. Då är det självklart för mig att man i görligaste mån också tittar på samhällsekonomiska aspekter, samt på arbetsmarknads och regionalpolitiken, om detta nu är möjligt att kombinera med de militära aspekterna. Herr talman! Jag tror att vi skall vara ärliga när det gäller denna typ av frågor. Om vi nu får ett försvarsbeslut i enlighet med de planeringsanvisningar som jag å regeringens vägnar har lämnat, innebär det faktiskt att Sverige blir det enda land i Europa tillsammans med Turkiet som ökar försvarsanslagen. Trots detta -- beroende på hur frågorna har hanterats tidigare -- måste ett antal förband försvinna, och det blir också nedskärningar inom försvarsindustrin. Jag kan försäkra Tage Påhlsson att jag skall göra allt vad jag kan för att noga sätta mig in i detta ärende och se till att man också tar regionalpolitiska och samhällsekonomiska hänsyn. Då skall vi inte hyckla. Om Sollefteågarnisonen får vara kvar, innebär det att något annat förband måste försvinna. Det finns inga andra möjligheter, om inte någon ger försvaret ett antal extra miljarder. I så fall vill jag ha det skriftligt från resp. partiledare. När en sådan lapp har kommit skall vi nog kunna rädda samtliga förband.

Herr talman! Jag tolkar försvarsministern som väldigt positiv till mina tankegångar. Jag är tacksam för det, och tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Bakgrunden till att jag tog upp detta var att när förslaget från den socialdemokratiska regeringen lades fram var detta frågor som också togs upp dels från moderaterna, dels från centerns. Det blev ytterligare ett problem, för det kom att drabba olika. Vi är för att man skall kunna söka sjukvård fritt. Detta gäller sjukvårdssökande och vad man skall betala för vården, beroende på vem som ger den. Därför ser jag det som nödvändigt att detta tas upp i det här sammanhanget. Även om jag inte kan få svar nu vill jag lyfta fram frågan, för den skall lyftas fram och eventuellt komma med senare. Det finns stora problem på olika alternativområden. Där vill jag lyfta fram frågan om hälsohemmen. Ett sjukvårdsbegrepp som jag ändå tror vi kan vara överens om och som gäller på det här området är fotvården för diabetiker.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

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Inom idrottsrörelsen finns det ca 500 000 ideellt arbetande idrottsledare. Jag tycker -- och det gör nog också statsrådet -- att det är en imponerande siffra. Enligt beräkningar av Sveriges riksidrottsförbund utför dessa idrottsledare 140 miljoner arbetstimmar per år, vilket motsvarar ca De flesta idrottsledare ägnar sig åt att leda barn och ungdomar. För många ungdomar som finns inom idrottsrörelsen är livet i idrottsföreningen en mycket viktig del av deras värld. Ungdomarna får uppleva både en meningsfull sysselsättning och en social gemenskap. Idrottsledarna har en betydelsefull roll i våra ungdomars sociala fostran. Genom sin stora omfattning har idrotten en unik möjlighet att påverka ungdomars beteenden och attityder och att aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling. 1990 91 kompenserades i viss mån idrottsrörelsen. Fortfarande återstår stora belopp att kompensera idrottsrörelsen för, belopp i storleksordningen 300--350 milj.kr. Jag vill fråga statsrådet: När kommer den utredning som statsrådet talade om att redovisa sina synpunkter? Samtidigt vill jag också ställa en kompletterande fråga: När tror statsrådet att idrottsrörelsen kan få full kompensation för de negativa effekter som socialdemokraternas och folkpartiets skattereform fick för idrottsrörelsens ekonomi?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för också för det här svaret. Jag är medveten om att det här är ett ganska svårlöst gränsdragningsproblem. I det gamla skattesystemet var det gränsdragningen mellan rörelse och hobby som var besvärlig. I det nuvarande skattesystemet finns likartade gränsdragningsproblem, men då mellan näringsverksamhet och hobby. Gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet är besvärlig inom t.ex. hästsport, biodling, hunduppfödning och annan smådjursuppfödning, slöjdande m.fl. liknande verksamheter. Jag går nu över enbart på frågan om hobbyverksamhet. I nu gällande bestämmelser när det gäller beskattning av inkomst av hobbyverksamhet finns det en del regler som behöver ses över, vilket också statsrådet antydde i sitt svar. De nuvarande reglerna innebär att mycket måttliga inkomster av olika fritidssysselsättningar blir föremål för beskattning. Detta skapar naturligtvis -- som jag också tog upp i min fråga -- irritationer. Reglerna uppfattas som byråkratiskt krångel och de ger inga nämnvärda intäkter till staten. Det finns också hobbyverksamheter som under en följd av år ger underskott, men som så småningom ger överskott. Den som föder upp en travhäst kan ha stora kostnader, men så småningom kan verksamheten gå med överskott. I svaret sade statsrådet att man kan få dra av föregående års underskott, men jag vill påminna om att det gäller endast det underskott som uppkommit året innan beskattningsåret. Tidigare uppkomna underskott kan inte utnyttjas. Vidare sade statsrådet i svaret att det kommer att göras en översyn. Jag vill då fråga: När kan den aviserade översynen beräknas vara klar?

Herr talman! Jag tror att statsrådet och jag är ganska överens om just dessa problem. Jag vill ändå ställa ytterligare en fråga. Jag har tittat i skatteutskottets betänkande 1989/90:30. Där står det: ''Enligt utskottets mening bör man emellertid i den planerade utvärderingen av reformen noga följa den praktiska tillämpningen av reglerna så att man snabbt kan möta eventuellt uppkommande problem för hästsporten.'' Har den tidigare regeringen startat någon utvärdering i detta avseende? Eller har statsrådet givit den särskilde utredaren i uppdrag att noga se över detta med hästsporten?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det gläder mig att den nyhet som jag vaknade till härom morgonen har visat sig vara delvis felaktig. Varifrån uppgifterna kommer kan man ju spekulera i, men jag accepterar självfallet statsrådets förklaring att han inte har några förutfattade meningar i denna fråga. Däremot är läget allvarligt och bör övervägas. Skulle man komma fram till att det är lämpligt att införa kasinoverksamhet i Sverige, finns det ju sedan tidigare förslag bl.a. från den särskilde turistförhandlare som inom ramen för Avstamp Gotland-utredningen gjorde en översyn. Vi vet bl.a. genom det turistråd som regeringen tyvärr har för avsikt att lägga ned att man kommer till Gotland för att man vill uppleva någonting. Det är den främsta anledningen. Gotland saknar ju också av naturliga skäl genomfartsturism. Man måste alltså ha Gotland som slutmål, och det gäller för oss att vara väldigt attraktiva, vilket vi också är. Som statsrådet känner till har Gotland en stor del av turismen. Näst efter Jämtland är Gotland det turistlän som har den största omsättningen per invånare. Det är därför intressant för oss att vara med i detta resonemang. Jag vill då ställa ytterligare en fråga till statsrådet: I vilket tidsperspektiv skall denna utredning arbeta?

Herr talman! Vad först beträffar detaljen om det formellt bindande var regeringens formulering den att det finns ''formellt bindande krav'' på förändringar. Det var detta som min fråga utgick från. Uppenbarligen finns det inte några formellt bindande krav. Det kan komma att bli en sådan situation -- det inser vi båda -- men det klara beskedet på den punkten är att det i dag inte finns några formellt bindande krav, såsom regeringen hade formulerat det. Vi kan därmed lämna den frågan. Det handlar vidare naturligtvis om att vi när vi förhandlar om ett EG-medlemskap måste ha oerhört höga ambitioner på miljöområdet. Visst kan man anta att om man inte sätter tryck i förhandlingarna på att hålla beskattningen uppe av ett transportsätt som faktiskt är grovt miljöstörande, kommer man inte att lyckas. Men att redan innan man går in i förhandlingen börja tala om att vi skall anpassa oss till en lägre nivå, eftersom transportarbetet annars förs ut ur landet, är en defensiv hållning, som inte rimmar med den miljökonsekvensanalys och de utgångspunkter som Är det regeringens linje att vi när vi går in i dessa förhandlingar skall ha den infallsvinkel som Bo Lundgren här har angivit?

Herr talman! Jag söker inte sak med statsrådet, utan jag vill bara ha klarhet. Den klarheten har jag också fått -- de formuleringar som regeringen använder i sin skrivelse till riksdagen, där man talar om de redan formellt bindande kraven på frångående av kilometerskatten, är felaktiga. Med tanke på den typen av slarvig skrivning tycker jag kanske att vi kunde försöka komma fram till en något mer avspänd ton, utan att angripa varandra. Jag är helt naturligt oerhört angelägen om miljöfrågorna. Skattepolitiken blir viktig för miljöpolitiken. Det är en god utveckling som vi ser på det området, och i det perspektivet blir det här en central fråga att diskutera framöver. Jag har ställt frågor om miljökonsekvensbeskrivningarna och om de motstridiga beskeden från två statsråd från samma talarstol under den gångna veckan. Mot den bakgrunden tycker jag att det finns all anledning att här försöka komma fram till en ton som är vettig och som för saken framåt.

Herr talman! Självfallet är vi intresserade av samma sak. Också jag tror att vi kan hamna i ett läge där kilometerskatten i den framtida Gemenskapen inte fungerar och passar in. Då skall vi ha en annan typ av beskattning som uppfyller miljökraven. Det är om den saken jag har frågat och har hoppats att få svar. Jag har nu fått svar från Bo Lundgren, och jag har fått svar från Olof Johansson. Svaren är delvis litet motstridiga -- det kan man se om man går till protokollen -- men uppenbarligen får man utgå från att det sist avlämnade svaret från regeringen gäller. I så fall är svaret åtminstone tydligt i dag, tills nästa fråga ställs. Jag avvaktar till dess.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Tyvärr kanske det inte var så positivt som jag hade hoppats, men det finns ju ett löfte om att hela tiden följa upp frågan. För att ytterligare understryka vikten av denna fråga vill jag påpeka att branschens företrädare vid remissbehandlingen framförde flera invändningar mot den nya beskattningen. En invändning var att en kontroll av bestämmelserna endast skulle kunna genomföras beträffande de större seriösa antikföretagen och antikhandlarna. Så har också blivit fallet. Förmedlingsverksamheten beträffande konst och antikviteter har ökat kraftigt, och ett nytt yrke, kallat antikmäklare, har uppstått. Vidare har särskilda tidningar startats för att förmedla direkta kontakter mellan köpare och säljare. Vad beträffar handeln inom landet tyder mycket alltså på att dyrbara objekt successivt förs över från den etablerade seriösa marknaden till andra kanaler. Den s.k. svarta marknaden växer med full styrka. Många dyra föremål säljs i dag i Köpenhamn. I Sverige säljs i stort sett endast objekt för vilka en realisationsförlust har uppstått. Det är således mycket viktigt med ett snabbt avskaffande av denna skatt på lösegendom. Man kan vidare konstatera att dödsbodelägare först betalar arvsskatt på sin lott och sedan skatt på realisationsvinst i samband med en eventuell försäljning. Det blir alltså inom en kort tid i många fall fråga om skatt två gånger -- även om, som statsrådet säger, försäljningar under ett år på upp till 66 600 kr är skattefria. Min förhoppning är att statsrådet verkligen tittar på detta och att han sätter sig in i dessa bekymmersamma problem. Det här är inte bra vare sig för marknaden eller för de enskilda människorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det. Givetvis är det fråga om generella sänkningar av förmögenhets och arvsskatt. Men då får man i gengäld inte på detta vis ta tillbaka kapitalet. Detta har nämligen en förödande effekt på många enskilda personer i det här landet. Eftersom jag själv väl känner till detta, vill jag säga att det är långt ifrån bra. Det kommer bara att medföra att många föremål försvinner ut ur landet och att den svarta marknaden blomstrar. Den blomstrar redan i dag alldeles fruktansvärt, och det tror jag inte att statsrådet vill. Det vill åtminstone inte jag. Vi är väl överens om detta?

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilka överväganden jag avser att göra inför beslutet om lokalisering av folkhälsoinstitutet. Det är många kommuner som till socialdepartementet framfört önskemål om och argument för att folkhälsoinstitutet skall förläggas till deras kommun. Eftersom organisationskommittén för institutet har i uppdrag att föreslå var detta skall lokaliseras har samtliga dessa handlingar överlämnats till kommittén, som underlag i dess arbete. Enligt de tilläggsdirektiv som regeringen nyligen beslutat om skall kommittén överväga om samlokalisering av folkhälsoinstitutet med någon befintlig myndighet, organisation eller institution kan vara lämplig från verksamhetssynpunkt samt ekonomiskt och administrativt fördelaktigt. Organisationskommittén behandlar frågan om lokalisering med hög prioritet. Enligt vad jag erfarit räknar den med att lägga fram förslag i detta avseende omkring årsskiftet. Jag kommer att avvakta kommitténs förslag innan jag gör någon egen bedömning i frågan.
Herr talman! Tack för svaret, herr socialminister. Jag är mycket nöjd med att tilläggsdirektiven lämnades så snabbt, att organisationskommittén fick förlängd arbetstid och att man också fick tilläggsdirektiv i fråga om innehållet i folkhälsoinstitutet verksamhet. Om jag förstår svaret rätt ingick också i tilläggsdirektiven att man skulle snabba på med lokaliseringsbesluten. Har jag uppfattat det korrekt? Det är min första fråga. För det andra vill jag veta vad samlokalisering med någon befintlig myndighet, organisation eller institution innebär. Innebär det t.ex. att folkhälsoinstitutet kan samlokaliseras med den institution för folkhälsoarbete som finns i Dalby, som är internationellt känd? Innebär det att det kan samlokaliseras med den enhet för socialmedicin som finns i Malmö, där man har professorer i socialmedicin, primärvård, geriatrik, hälsoekonomi, m.m. och som dessutom, tillsammans med Mayoklinikerna i Amerika, är den enda institution som bedriver riktigt långsiktiga epidemiologiska studier? Jag är mycket nöjd om jag kan få svar på dessa två frågor, alltså en definition av samlokaliseringen.

Herr talman! Siw Persson har med hänvisning till regeringsförklaringen frågat mig när regeringen avser att lägga fram en proposition om skydd av ytterligare älvsträckor enligt naturresurslagen. Det är riktigt att det i regeringsförklaringen anges att fler värdefulla vattendrag skall skyddas i naturresurslagen. Regeringen avser att under våren för riksdagen lägga fram en proposition om skydd av ytterligare älvsträckor enligt naturresurslagen.

Herr talman! Vi kommer att lägga fram förslaget så fort vi har det färdigt. Vi måste emellertid se över vilka beslut som tidigare har fattats när det gäller olika älvsträckor, så att vi inte så att säga lägger ett beslut ovanpå ett annat. Vi vill nämligen ha en god grund i fråga om alla de vattendrag som vi menar skall skyddas. Detta är alltså en av anledningarna till att vi inte har hunnit lägga fram förslaget nu före jul. Jag menar att det dessutom är viktigt att markera att det inte bara är älvsträckor uppe i den norra delen av Sverige som det kan vara mycket angeläget att undanta. Jag kommer att se till att även älvsträckor i övriga delen av Sverige utreds. Jag tror nämligen att det är väsentligt att vi över huvud taget undersöker var vi kan skapa andrum också för människor som bor i tätortsområden.

Herr talman! Senast i dag tittade jag på en lång lista över vilka älvsträckor som har räknats upp i olika motioner till riksdagen och i reservationer. Vi har alltså ögonen även på tidigare förslag. Jag tror nog att mitt parti, centern, och Siw Perssons parti, folkpartiet liberalerna, är överens om att det är oerhört viktigt att vi undantar fler älvsträckor och även värdefulla åar och vattendrag i södra Sverige.

Herr talman! Det kommer en lista i samband med propositionen.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att BB verksamheten organiseras så att den möter patienternas önskemål om närhet. Vårdens organisation kräver att olika faktorer vägs mot varandra. Å ena sidan fordrar en god service närhet och lättillgänglighet. Å andra sidan fordras en viss omfattning av en verksamhet för att den medicinska säkerheten skall kunna upprätthållas. Till detta kommer naturligtvis också ekonomiska aspekter. Avvägningar av detta slag ankommer på sjukvårdshuvudmännen. Jag anser att detta är en bra ordning och har inte för avsikt att vidta några förändringar i detta avseende. Lokala önskemål och förutsättningar i övrigt bör således enligt min mening även i framtiden vägas samman av resp. sjukvårdshuvudman som enligt hälso och sjukvårdslagen skall erbjuda områdets befolkning en god hälso och sjukvård.

Herr talman! När centraliseringen kom till stånd blev det en motreaktion. Då blev det mycket tal om hemförlossningar. Man kan då säga att det finns olika gränser, å ena sidan att vården skall vara högspecialiserad, och å andra sidan att de som skall föda skall vara hemma. Kan man då inte säga att en förläggning av förlossnings och BB-enheter till mindre orter innebär att man går halva vägen?

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag ämnar ta initiativ till att utveckla ett system för återanvändning av obrutna förpackningar av läkemedel. läkemedelsförordningen . Av denna paragraf framgår att läkemedel som inte längre är avsett att användas skall oskadliggöras enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Ett arbete pågår från myndigheters och departements sida att på olika sätt minska mängden läkemedel som inte kommer till användning genom t.ex. information och regleringar av förpackningsstorlekar. Inom sjukvårdsinrättningar kan läkemedel återanvändas, om de varit under uppsikt av professionell personal. För att kunna återanvända läkemedel i övrigt måste följande beaktas. En läkemedelsförpackning, som använts i öppenvård och som lämnats in på ett apotek, kan t.ex. ha förvarats på ett sådant sätt att innehållet har påverkats. Även om risken är liten för att läkemedlet kan ha förvarats så att hållbarheten har förändrats kan man på flertalet förpackningar i dag inte se om de är obrutna. Detta innebär att man inte säkert vet om något annat lagts in i förpackningen. Enligt läkemedelsverket är det olämpligt att återanvända läkemedel för vilka ändamålsenligheten inte kan garanteras. Jag instämmer emellertid i att det vore värdefullt om problemet kunde lösas så att läkemedel inte slösas bort i onödan. Med anledning av Margitta Edgrens fråga kommer jag därför att särskilt uppmärksamma problemet i det pågående arbetet inom regeringskansliet med förslag till en ny läkemedelslag. En proposition om detta avses bli förelagd riksdagen under våren 1992.

Herr talman! Den mera övergripande fråga som Margitta Edgren nu tar upp är förstås viktig. Vi vet att detta under lång tid har varit ett problem. Min bedömning är att det går åt rätt håll, dvs. att man i större utsträckning tar fram förpackningar i mindre storlekar och att våra läkare i större utsträckning skriver ut läkemedel i mindre förpackningar. Det rapporteras t.o.m. från en del av våra vårdcentraler att patienterna är missnöjda med att doktorn inte skriver ut tillräckligt med läkemedel. Det är litet grand en kulturell fråga, om jag vågar säga så, att många äldre människor upplever ett läkarbesök som en aning bortkastat om det inte resulterar i ett recept som en markering av att doktorn har tagit deras åkomma på allvar. Jag tycker emellertid att detta håller på att förändras. Och de rapporter som jag har fått bl.a. från det landsting där jag har varit verksam har visat att man har kunnat utveckla ett system som innebär att man skriver ut färre läkemedel. Möjligen kan man spetsa till detta och säga att det kanske är bra att alla läkemedel som skrivs ut inte används. Men allra bäst är naturligtvis om bara det som behöver användas skrivs ut.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat utbildningsministern om han är beredd att företa en översyn vad gäller kraven på kompletterande utbildning för utländska tandläkare liksom för övriga yrken inom hälso och sjukvården. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Behörighet för personal med utländsk utbildning att utöva yrka inom hälso och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel regleras i den s.k. behörighetsförordningen . Av denna framgår att kompetensbevis att utöva yrket i Sverige kan erhållas om den sökande dels har genomgått den kompletterande utbildningen och fullgjort den praktiska tjänstgöring som behövs för att hans kunskaper skall svara mot de svenska kraven, dels har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar, dels har för yrket behövliga kunskaper i svenska, danska eller norska språket. För tandläkare med legitimation från ett annat nordiskt land gäller inga krav på komplettering bortsett från kunskaper i svenska medicinalförfattningar. 1993 kommer tandläkare som är medborgare i och har utbildning från ett EES-land och som uppfyller de minimikrav som gäller inom EG i dag för tandläkares utbildning att ha rätt att utan komplettering vara verksamma inom sitt yrke i Varje år ansöker 10--15 tandläkare med utomnordisk utbildning om att få kompetensbevis och därmed få utöva sitt yrke i Sverige. Merparten av dessa har en utbildning och yrkeserfarenhet från Mellanöstern eller de forna öststaterna. Den sökande genomgår först ett prov i svenska språket. Är kunskaperna inte tillräckliga måste den sökande genomgå ytterligare språkutbildning. Därefter görs ett omfattande kunskapsprov i odontologi. Med ledning av detta avgörs i varje individuellt fall vilken kompletterande utbildning och praktisk tjänstgöring som den sökande skall genomgå. Utbildningen planeras och genomförs av den odontologiska kliniken i Huddinge. För detta erhåller kliniken ett visst ekonomiskt bidrag från socialstyrelsen. Allmänt kan sägas att det i de nordiska tandläkarutbildningarna läggs mycket stor vikt vid tandvårdens förebyggande verksamhet. Denna är långt mycket mindre markerad i andra länder, varför de flesta tandläkare med utländsk utbildning behöver komplettera sin utbildning vad gäller bl.a. preventiv odontologi och samhällsodontologi liksom också röntgendiagnostik, som är av central betydelse i allmäntandläkarens verksamhet i Sverige. Sammantaget innebär detta inte sällan, som Gullan Lindblad tar upp i sin fråga, att den kompletterande utbildningen m.m. kan ta upp till tre år vartill kommer AT-året. Kunskapsprovet och den kompletterande utbildningen har utarbetats i nära samarbete mellan de odontologiska klinikerna och socialstyrelsen. Systemet bygger på att en individuell prövning görs av varje sökande. Det yttersta syftet med kunskapskontrollen och den kompletterande utbildningen är att garantera patientens säkerhet. Mot denna bakgrund anser jag inte nu att det finns anledning att göra en översyn vad gäller kraven på kompletterande utbildning för utländska tandläkare. Jag finner det dock mycket angeläget att den kompletterande utbildningen anpassas efter de enskildas behov så att de berörda så snabbt som möjligt kan komma ut i det svenska arbetslivet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Könberg för ett långt och utförligt svar. Att jag har tagit upp frågan beror på att vi i mitt utskott behandlar flykting och invandrarfrågor. Och jag kommer då ofta i kontakt med frågor om vad vi egentligen gör för att de människor som ändå har en kvalificerad utbildning från ett annat land snabbt skall komma i arbete i det nya hemlandet. På den punkten finner jag att vi är helt överens om att detta är mycket viktigt. Och frågan är förvisso inte ny. Den har tagits upp av mig och andra interpellanter och frågeställare i denna kammare många gånger, men alltför litet har faktiskt hänt på detta område. Jag anser att en ny regering har alla möjligheter i världen att visa sina höga ambitioner när det gäller att se till att människor som invandrar till Sverige snabbt skall kunna acklimatisera sig i det nya landet. Det sägs i svaret att systemet bygger på en individuell prövning av varje sökande. Men det är en sanning med modifikation. Som jag ser det är systemet i dag alltför stelbent. Det skulle finnas möjligheter att behandla varje ärende mer individuellt. Och som statsrådet säger är det den odontologiska fakulteten vid Huddinge sjukhus som är expert på området. Där har man möjlighet att ta emot fler personer och att göra mer individuella bedömningar. Jag skulle vilja ställa en följdfråga: Är statsrådet villig att släppa i väg litet pengar, vilket på sikt skulle löna sig mycket bra, eftersom detta kommer att leda till att människor kommer ut i arbetslivet i stället för att vara bidragstagare här i Sverige?

Herr talman! Jag har naturligtvis stor förståelse för att det inte är så lätt att i dag komma med konkreta löften inför ett nytt budgetförslag. Vi har ändå talat om dessa frågor i så många år i Sveriges riksdag och väldigt litet har faktiskt hänt, varför det skulle vara roligt om dessa människor, som inget hellre vill, också fick en ökad chans. Det skulle vara en fjäder i hatten för en ny regering. Men framför allt skulle det vara väldigt värdefullt för dessa människor -- en rent mänsklig aspekt i det hela -- att slippa att vänta i åratal, att slippa att gå en utbildning där de redan anser sig vara överkvalificerade.

Herr talman! Jag tycker nog att den i dag kanske också är för lång i vissa fall. Vad jag menar är att den bör vara individcentrerad, att man gör en mer individuell prövning. Under någons överinseende skulle man t.ex. kunna låta dessa tandläkare så att säga kliniskt visa vad de duger till. Den möjligheten finns bl.a. på Huddinge sjukhus, odontologiska fakulteten. Jag har ett konkret exempel: En tandläkare med sexårig utbildning i ett Öststatsland och nio års specialpraktik skall nu gå tre år på tandläkarhögskola samt delta ett år i AT tjänstgöring. Denne tandläkare undrar vilket land han har kommit till. Jag tycker att han har rätt att undra, faktiskt.

Herr talman! Också jag ber att få tacka för svaret. Jag kan egentligen instämma i allt som Annika Åhnberg har sagt. Jag skall inte upprepa det. Vad innebär ''verka'', statsrådet? Statsrådet sade: ''Jag kommer att inom ramen för statsmakternas åtagande och det avtal som gäller verka för en effektiv och framgångsrik miljömärkning.'' Jag frågade vilka åtgärder man tänkte vidta, men det fick vi inget svar på. Det här är bara en av flera händelser, som allvarligt skadar den här frågan. Vi hade i Karlstad Värmlands svarta lista som stoppades av kemiföretagen. Vi hade i Göteborg miljökatalogen som anmäldes. Det var också kemiföretagens verk. Jag vet att finpapperstillverkarna har ett slags kartell mot denna märkning. Detsamma gäller även batteritillverkarna.Tvättmedelsföretagen vägrar att ge underlag för miljömärkning. Det hjälper inte att man får fram fina kriterier, om företagen sedan inte söker tillstånd för märkning. Jag vill fråga statsrådet om statsrådet är beredd att ta upp en diskussion med berörda branscher för att få dem att förstå att vi faktiskt menar allvar med kraven på miljömärkning -- Sveriges konsumenter kräver det nämligen -- och för att förmå dem att ansöka om märkning för att bättre komma i gång.
Herr talman! Även jag får tacka statsrådet för svaret. När det gäller miljömärkning tror jag att det finns två bekymmer. Det ena är att det blir kostsamt för de mindre företag som är med i denna verksamhet, eftersom de antagligen ganska mangrant kommer att sluta upp i miljömärkningen. Det kommer att innebära en stor belastning på dem. Man måste på något sätt hitta ett system där man får hela handeln och hela näringslivet att vara med om att betala miljömärkningen. De förutsättningarna finns inte med dagens direktiv och arbetssätt. Det andra bekymret är att några uppenbarligen är tveksamma och inte helhjärtat vill vara med i detta arbete. Dit hör industrirepresentanterna. Jag tror att det även efter styrelsemötet i går kväll råder viss tveksamhet just beträffande det helhjärtade i Grossistförbundets och Industriförbundets agerande. Men också regeringen har möjligheter att agera. Regeringen har ju genom detta avtal varit med om att tala om vilka representanter som skall vara med i miljömärkningsstyrelsen. Det bör man rimligen kunna ompröva. Om industrirepresentanterna går tillbaka till miljömärkningsstyrelsen och vidhåller att de är tveksamma till det sätt på vilket arbetet bedrivs, måste regeringen rimligen kunna ifrågasätta deras närvaro i styrelsen. Ett problem är också det rent ekonomiska. Hos statsrådet ligger en ansökan från miljömärkningsstyrelsen och SIS för kommande budgetår på 6,9 milj.kr. Det är ju rimligt att man vid behandlingen av detta anslagsäskande även föreskriver att detta arbete skall bedrivas på ett sätt som bättre stämmer överens med det som statsrådet här helt korrekt har redovisat såsom en god inställning till frågan.
Herr talman! Jag måste vidhålla att det ändå inte är min uppgift att ge anvisningar om hur enskilda frågor skall lösas i detta fall. Nu har denna fråga också hamnat i en delvis ny dager. Det har hänt en del saker sedan era frågor ställdes. Från SIS har det gått ut ett pressmedelande, vari konstateras att frågan inte har hanterats särskilt bra. Miljömärkningsstyrelsen hade, som jag sade, ett extra sammanträde i går kväll, där man uttryckte sitt fulla förtroende för de tekniska sekreterarna. På detta sammanträde konstaterade man även att det inte finns några klara regler för de tekniska sekreterarnas arbete i expertgrupperna och för de krav som i övrigt kan ställas på dem. Därför beslöt styrelsen att utarbeta sådana regler. Jag hoppas att arbetet nu skall kunna inriktas på det som är det verkliga syftet, nämligen miljömärkningen. Jag är helt överens med er tre om att det är ett otroligt viktigt arbete. Inga-Britt Johansson frågade på vilket sätt jag kan verka för detta. Jag kan verka inom Nordiska ministerrådet. Detta är ju ett gemensamt åtagande för de nordiska länderna. Jag kan naturligtvis föra en dialog med alla parter som ingår i systemet om hur arbetet går. Jag kan även ta initiativ till att avtalet utformas på ett annat sätt, om det visar sig att så behövs. Jag kan också gå in på det ekonomiska stöd som Lennart Daléus efterlyste. Det kommer jag även att göra i samband med budgetpropositionen. De är viktigt att båda parter är representerade, om det skall skapas ett ömsesidigt förtroende i detta arbete. Precis som ni sade skall industrin sedan köpa in märkningen. Det bygger på ett ömsesidigt förtroende från båda parter.
Herr talman!

Även om det inte är regeringen uppgift att gå in i enskilda ärenden, förtjänar det ändå påpekas att detta är ett beteende som verkligen är klandervärt. Så här får man inte bete sig i ett demokratiskt samhälle över huvud taget. Jag tycker att det är skandalöst att dessa intresserepresentanter har betett sig så här och att denne VD så glatt har sprungit deras ärenden. Civilministern nämnde en lång rad saker som hon kan göra för att försöka återupprätta förtroendet för detta arbete. Men det var inte något definitivt ''jag kommer att'', utan det var en rad exempel på vad civilministern kan komma att göra. Jag skulle gärna vilja ha ett mer bestämt uttalande om att civilministern nu omedelbart skall göra alla dessa saker, ta upp denna oerhört viktiga dialog med de olika intressena och se till att arbetet tar fart så att problemen löses.
Herr talman! Inte heller jag fick något svar på min fråga om civilministern var beredd att ta upp en diskussion med dem som nu tydligen saboterar jobbet. Mig veterligt är Sverige det enda land bland de länder som har börjat med miljömärkning och jobbar med miljömärkning där det går så trögt. Man kommer inte in med varor som man ansöker om miljömärkning på. Civilministern visar nästan ett ointresse för frågan. Det är faktiskt en kontrast till vad miljöminister Olof Johansson för ett par veckor sedan sade i ett pressmeddelande, där han framhöll att detta arbete måste intensifieras. Han talade även om att han fann de försök illavarslande som producentsidan har gjort under senare tid att tysta olika miljöinformationsinsatser. Bl.a. knäppte han t.o.m. JO på näsan. Civilministern, som är ansvarig för dessa frågor, bör visa litet kurage och tala om för SIS att man inte springer den ena partens ärenden på detta sätt. Hon bör även snacka med de berörda branscherna -- det är ingen ovanlighet att regeringen för en dialog med berörda parter på det sättet -- och försöka förmå dem att lämna in sina produkter för miljömärkning. Annars kommer det ändå inte att bli någon fart på arbetet, oavsett hur mycket vi talar om det i
Herr talman! Jag har stor förståelse för att det för statsrådet Davidson, som har fått detta ärende i knäet och som inte är delaktig i upprinnelsen till miljömärkningsarbetet, är besvärligt att ta ställning till alla frågor på en gång. Men det finns nog skäl för regeringen att visa musklerna ordentligt i detta ärende, bl.a. då genom att diskutera sammansättningen av miljömärkningsstyrelsen och ha synpunkter i samband med att man fastställer miljömärkningsstyrelsens ekonomi. Hur miljömärkningsarbete skall utformas är en viktig och känslig fråga. Många är till skillnad från industrirepresentanterna helhjärtat och seriöst engagerade i miljömärkningsarbetet. Det kan finnas en risk för att man kör fast och överger den s.k. svanmärkningen och engagemanget i den och i stället koncentrerar sig på andra märkningsvägar, som man tycker är mera framgångsrika. Det vore ärligt talat en olycklig utveckling, som statsrådet bör medverka till att förhindra.
Herr talman! När det gäller SIS hantering av ärendet har jag talat om att SIS har gått ut med ett pressmeddelande, vari man säger att ärendet har hanterats olyckligt. Det håller jag med om. Jag kanske uttryckte mig litet olyckligt, men jag för alltså redan en dialog med berörda parter. Inkörningsperioden i detta arbete, som alltså påbörjades 1989, har varit lång och svår enligt samtliga ledamöter i styrelsen. En massa olika problem som man inte hade räknat med har dykt upp. Det tar mycket längre tid än man trodde att utarbeta kriterierna. Samstämmiga uppgifter tyder emellertid på att det nu har lossnat. 1991 har varit ett bra år för miljömärkningen. Man räknar med att man under nästa år skall få ut flera färdiga kriterier, som man kan börja sätta miljömärkning på. Jag vet inte hur andra bedömer det, men jag tycker inte att jag har visat något ointresse i denna fråga. Jag är själv såsom konsument starkt berörd av den. Jag har länge efterlyst att man såsom konsument, när man går ut och handlar, skall kunna välja de minst miljöbelastande produkterna. Jag är mycket intresserad av att detta arbete skall snabbas upp.
Herr talman! Det är riktigt att detta arbete har varit problematiskt. Fastän det har pågått en förhållandevis lång tid har vi inte märkt så mycket av det utåt. Tyvärr är det så att det mycket beklagliga som har inträffat, att de mäktiga intresserepresentanterna i miljömärkningsstyrelsen har försökt brännmärka en av experterna, i stort sett är det första som får offentlighet från styrelsens arbete. Det är oerhört beklagligt, och det kommer att försvåra upprättandet av detta arbete. Sedan finns det en rad andra problem. Det är ett mycket svårt och grannlaga arbete att försöka göra avvägningen. Knappcellsbatteierrna nämndes. Det hjälper inte så mycket att svanmärka dem, när de inte är utbytbara sinsemellan, utan används för olika ändamål. Det är naturligtvis ett problem. Då fyller miljömärkningen inte någon större funktion. Jag tror ändå att det skulle vara angeläget att man tog ett starkt och nytt politiskt initiativ, nu när arbetet går så sakta och det som händer ger fel signaler till konsumenterna, för att försöka att åter styra in arbetet på de vägar som är bra. Det är viktigt för konsumenterna att få detta stöd för sitt miljöhandlande.
Herr talman! Det hjälper inte att få fram kriterier om sedan några varor inte blir märkta. Låt mig ta exemplet med tvättmedel -- det var ju märkning av tvättmedel som utlöste bråket om Ulf Karlström. Experterna i miljömärkningsstyrelsen klagade över att företag vägrar att ge ifrån sig tillräckligt underlag för att man skall kunna använda de kriterier för märkning som man har tagit fram. Dessa frågor behöver civilministern också diskutera med branscherna, så att de kriterier som är klara kan börja användas. Det här är viktigt för konsumenterna. Vi har sett reaktioner både i Karlstad och Göteborg, som visar hur viktigt det är att konsumenterna får den hjälp som de vill ha för att välja de mest miljövänliga varorna. Om vi kan få fart på detta system och få till stånd en enhetlig märkning så är det alldeles utmärkt, som Lennart Daléus sade. Annars finns det en risk att konsumenterna helt och hållet tappar förtroendet.
Herr talman! Jag håller fullståndigt med om att det är viktigt att förtroendet för miljömärkningen bibehålls. Jag tycker att det är mycket olyckligt att sådana här saker publiceras. Jag tror att de förstärks ytterligare när man går ut och talar om häxprocesser osv. Därför är det viktigt att nu fortsätta dialogen med parterna. Inga-Britt Johanson hade en viktig poäng. Hon sade att det inte hjälper med kriterier om man sedan inte använder miljömärkningen. Därför måste ett förtroende finnas mellan parterna. Min uppgift måste bli att upprätta förtroendet mellan parterna, så att man också kommer att använda sig av denna miljömärkning, svanen. Det är svåra avvägningar som måste göras i detta miljömärkningsarbete. De som arbetar med frågorna måste inte bara ha stor yrkesskicklighet utan också uppfylla stränga yrkesetiska krav. Jag utgår från att de människor som arbetar med detta uppfyller dessa krav. Jag fortsätter dialogen. Om styrelsen t.ex. skulle vilja ha in miljövetenskaplig expertis, är jag beredd att diskutera det. Det är en åtgärd som jag skulle kunna vidta.
Herr talman! Jag måste säga att jag finner det mycket oroande när civilministern nästan beklagar att dessa uppgifter har kommit ut och tycker att det skulle misskreditera arbetet. Jag tycker att det är precis tvärtom. Det var en evinnerlig tur att detta kom ut Om Grossistförbundet och Industriförbundet hade fått verka i det fördolda och detta inte hade kommit ut, hur hade det då slutat? Då hade de kanske kunnat göra sig av med kunniga, duktiga experter, som har bra kunskaper att tillföra arbetet, och kanske försökt att ersätta dem med andra experter -- vad vet jag? Att döma av de uttalanden de har gjort och det bristande faktaunderlag de har haft, tror jag dem faktiskt om att kunna ha haft för avsikt att ersätta dessa experter med andra, som är mera i deras smakriktning. Det tror jag definitivt inte skulle ha ökat konsumenternas förtroende. Jag tycker att det är bra att denna sak kom till allmän kännedom. Jag tror också att det var det som gjorde att de nu har backat och tagit sitt förnuft till fånga och förstått att man inte beter sig så här, vare sig mot de berörda experterna eller mot andra människor i detta land.
Herr talman! En sista gång: Är civilministern beredd att göra klart för berörda branscher att det är civilministerns vilja att denna miljömärkning kommer till stånd?
Herr talman! Jag vet inte om Annika Åhnberg vill missförstå mig, men vad jag försökte säga var att jag beklagar att bara uppgifter av den här arten har kommit ut. Det jag skulle önska är information om att man nu har kommit framåt i kriteriearbetet och att svanen nu kommer att finnas på de olika produkterna. I stället är det själva hanteringen som har blivit föremål för information. Naturligtvis är det viktigt att sådant också kommer fram, det har jag ingenting emot. Jag är beredd att verka för att denna miljömärkning kommer till stånd.

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat näringsministern om regeringen avser ta några initiativ för att ge exportkreditgarantier för investeringar i Östeuropa. Pär Granstedt har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att öka möjligheterna för svenska företag att delta i uppbyggnadsarbetet i Sovjet, detta mot bakgrund av uppgifter i massmedia om att svenska exportaffärer omintetgörs på grund av brist på exportkrediter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna, och jag besvarar dem i ett sammanhang. För det första måste man konstatera att det sovjetiska betalningsläget i dag är utomordentligt allvarligt. Eftersläpningen i betalningarna, som pågått sedan våren 1990 och gradvis förvärrats, föranledde i förra veckan en överenskommelse med G7-länderna om senareläggning av vissa betalningar av den sovjetiska utlandsskulden. Även svenska företag har drabbats av betalningsförseningarna. En grov skattning är att de sammanlagda dröjsmålen till enskilda svenska företag i dag gäller ca 300 milj.kr. Regeringen har tagit upp problemen med sovjetiska regeringsrepresentanter vid upprepade tillfällen. I några fall, bl.a. när den svenske exportören stått inför konkurshot, har också betalning kunnat utverkas. Jag har i denna kammare för en vecka sedan besvarat en fråga av Tage Påhlsson om kreditgarantier för export till östeuropeiska stater. Jag vill hänvisa Rolf L Nilson och Pär Granstedt till vad jag då sade om riktlinjerna för EKNs verksamhet. Riktlinjerna innebär att verksamheten i princip skall gå ihop så att det inte uppstår förluster som måste täckas med budgetmedel. Med tanke på den bristande betalningsförmågan i många öststater och den därmed åtföljande förlustrisken har EKN beslutat om begränsningar i garantigivningen för export till Östeuropa. Jag redogjorde för dessa begränsningar i mitt svar till Tage Påhlsson. EKNs policy gentemot de centraloch östeuropeiska länderna överensstämmer väl med inställningen hos det stora flertalet garantiinstitut i väst. Regeringen har för närvarande inga planer på att föreslå ändringar i riktlinjerna för EKNs garantigivning. Erfarenheten visar att det är viktigt att exportkreditgarantiverksamheten bedrivs utifrån realistiska riskbedömningar och att verksamheten varken utvecklas till ett sätt att medvetet subventionera export eller till ett instrument för utvecklingssamarbete med andra länder. Jag vill tillägga att EKN administrerar ett särskilt system för investeringsgarantier, där företagen kan försäkra sig mot vissa typer av politiska risker som nationaliseringar, rättsstridiga åtgärder samt krig, inre oroligheter och naturkatastrofer. Detta system har nyligen modifierats för att ge garantitagarna ett större skydd mot förluster till följd av politiska systemskiften. EKN kan lämna investeringsgarantier för investeringar i samtliga länder i Central och Östeuropa. Vissa begränsningar kan dock gälla i enskilda fall med hänsyn till valutasituationen. Jag är medveten om att svensk industri har intresserat sig för en rad stora projekt i Sovjetunionen och det övriga Östeuropa och att dessa länders behov av samarbete med utländska företag är mycket stort. Denna fråga övervägs för närvarande i regeringskansliet inom ramen för de insatser som planeras till förmån för Central och Dessa insatser kommer även att ge möjligheter för näringslivet att delta. Det är givet att vi också tittar på vad andra länders regeringar gör i detta avseende.

Herr talman! Också jag vill tacka utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. Till att börja med vill jag säga att jag naturligtvis med stort intresse har tagit del av den debatt som utrikeshandelsministern hade för en vecka sedan med min partikamrat Tage Påhlsson. Jag instämmer i den bedömning som görs, nämligen att det är svårt att använda sig av exportkreditgarantiinstrumentet om utsikterna till att få betalning är tillräckligt dåliga. Därför tog jag inte heller i min fråga sikte på exportkreditnämndens verksamhet, utan pekade i stället på möjligheterna med biståndskrediter. Det som jag uppfattade som relevant för min fråga är framför allt det sista stycket i utrikeshandelsministerns svar. Jag vill gärna fråga om man kan tolka det som sägs i sista stycket så, att regeringen är beredd att skapa möjligheter att finansiera samarbete mellan företag i Sverige och företag i Sovjetunionen m.fl. länder i liknande situation med hjälp av mjuka krediter inom ramen för det östbistånd som nu håller på att utvecklas.
Herr talman! Jag vill först ta upp de frågor som Rolf L Nilson berörde. Jag delar uppfattningen att det är ett svenskt intresse att svenska företag kan vara verksamma i Östeuropa och i Sovjetunionen, vilket de i stor utsträckning ju är. Svenska företag är faktiskt ganska aktiva i det sammanhanget. I viss utsträckning ges det krediter. Det ges garantier för korta krediter, men för de långa krediterna är det för närvarande stopp i Sovjetunionen, men inte i en del andra central och östeuropeiska stater. Detta är alltid en avvägningsfråga som inte är lätt att avgöra. För dagen ger inte exportkreditnämnden några långa garantier. Det ser inte särskilt ljust ut, men det kan ju komma till stånd en omprövning inom ramen för de gällande riktlinjerna. Rolf L Nilson påpekade att instituten i Sverige inte bör avvika från institut i andra länder. I stort sett ligger vi i linje med de andra instituten. När det gäller vissa länder är vi öppnare och beträffande andra är vi mera stängda. Det är dock sant att Tyskland och Frankrike har ställt upp vissa ramar för Östeuropa, och särskilt Tyskland har en generösare hållning än vad vi har. Slutligen vill jag ta upp frågan om samarbete med andra institut. I den mån man kan avlasta garantier kan ett samarbete ge öppningar, men eftersom de flesta institut är stängda är nog förutsättningarna mycket små. Till Pär Granstedt vill jag säga att jag också uppfattade frågan som relaterad till exportkreditgarantier. Jag tror att det när vi överväger de olika möjligheterna att ge stöd knappast blir fråga om mjuka krediter utan om andra former av bistånd -- tekniskt bistånd, knowhow och liknande -- som dock även de kan vara av den karaktären att de främjar svenska investeringar i de berörda länderna.
Herr talman! Att jag tar upp exportkrediterna igen beror på att när frågan nu har aktualiserats på nytt, har man nämnt just exportkreditnämnden och dess motsvarigheter i Frankrike och Tyskland. Självfallet finns det här moment av förhandling med berörda företag. Jag är medveten om att man tidigare har försökt spela ut olika kreditinstituts premiesättning mot varandra, men det är som utrikeshandelsministern sade ett svenskt intresse att krediter kommer till stånd, framför allt för sådan typ av behjärtansvärd verksamhet som t.ex. barnmatsproduktion i Östeuropa. Jag förutsätter att utrikeshandelsministern på alla sätt vill medverka till att den kan genomföras med ett rimligt risktagande. Sverige kan också komma att få inkassera en del både goodwill och ekonomiskt utbyte av dessa satsningar, som faktiskt har utvecklats i Sverige.

Herr talman! Det är naturligtvis, som utrikeshandelsministern säger, normalt sett billigare med exportkreditgarantier än med mjuka krediter. Mjuka krediter har ju ett betydande biståndsinslag. Men om man anser att förräntningsförmågan är så dålig att man inte kan komma fram med kommersiella krediter med garantier, är naturligtvis biståndskrediter ett intressant alternativ. Det får ju inte vara så att man säger att man inte kan ge biståndskrediter därför att det är bättre med kreditgarantier, men inte heller kan ge kreditgarantier, eftersom betalningsförmågan är så dålig. Då har man låst sig på alla fronter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Hitintills har EG-debatten mer handlat om vad ett medlemskap skulle innebära för Sverige som nation och mindre om vilka konsekvenser det har för den enskilde -- om man undantar en massmedial snusdebatt. Det är enligt min uppfattning mycket viktigt att slå fast vad som sägs i en av de grönböcker som statsrådet hänvisar till, nämligen den från maj 1991, där man säger att medlemskapet också berör de enskilda medborgarna på ett direkt sätt. För att medborgarna både skall kunna få vettig information och få den kunskap de behöver är det viktigt att informationen är lättillgänglig och att den går att ta till sig. Det är mycket glädjande att statsrådet och jag tydligen är helt överens om att alla medborgare skall få en allsidig och opartisk information. Statsrådet påpekar också det som vi alla vet, nämligen att det redan i dag erbjuds väldigt mycket information i den här frågan. Jag vill då påpeka att denna information mycket ofta är föranledd av ståndpunkter som de som lämnar informationen har i frågan -- den är alltså inte helt neutral, inte helt opartisk. Jag tycker därför att det vore viktigt att regeringen tog på sig ansvar för att se till att vi får fram en information som är allsidig, neutral och -- nu kommer det viktiga -- lättillgänglig. Dessa grönböcker som det hänvisas till är mycket bra, men de är också relativt svåra att ta till sig kunskap från. Jag vill därför fråga: Att man inom regeringen vill bredda informationen i frågan, betyder det att man också skall inrikta sig på att framöver komma med en lättillgänglig information till oss vanliga, gemene man, och hur har man i så fall tänkt -- i den mån man redan har tänkt -- att den informationen skall spridas?
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det behövs opartisk information, och det är klart att den information som kommer från regeringen, i grönböcker och liknande, uppfyller högt ställda anspråk på opartiskhet i den meningen att den redovisar olika rättsfakta och konsekvenser så långt det är möjligt att beskriva detta opartiskt. Samtidigt är det uppenbart att det i detta fall rör sig om ganska praktfulla sömnpiller, att det inte är den typ av lättillgänglig information som My Persson efterfrågar. Det finns dock några andra skrifter. Vi gav för några veckor sedan ut en, som jag har glömt namnet på, om Europasamarbetet. Den avser både EES-avtalet och ett EG-medlemskap. Faktaböckerna är alltså betydligt mer lättillgängliga än denna typ av grönböcker. Men vi skall fundera vidare över om man också skall ge ut faktablad och liknande, alltså ännu mer lättillgänglig information. Och vi mottar gärna olika uppslag om vilken typ av information som kan vara önskvärd. En typ av information som vi har funnit kan tränga ut ganska ordentligt är de mer allmänna redogörelser som lämnas från tid till annan i föredragsform och liknande, även i riksdagen. De beskriver förhandlingarnas förlopp. När det gäller konsekvenserna för den enskilde får vi väl ta på oss en del av ansvaret. Men i detta sammanhang måste jag säga att den information som media kan sprida, såsom information i sin egen verksamhet, i organisationer, företag och liknande utgör ett alldeles utmärkt komplement -- låt vara att den inte alltid är opartisk.
Herr talman! Å medias vägnar ber jag, som har hört väl till detta fält, att få tacka så mycket. Men jag vill påtala att om vi skall förlita oss på media, blir det gärna de s.k. snusdebatterna. Jag tycker därför att dessa grönböcker, som ju är helt opartiska, på något sätt skulle kunna så att säga skalas ned till vad jag som enskild person vill veta och att denna information skall spridas. Jag vill ställa samma fråga en gång till: Finns det några planer på hur man skall sprida information? En sak är nämligen att ge ut information, en annan sak är att se till att den tränger ut till dem som den berör.

Herr talman! Jag tycker att det är beundransvärt att man har kommit så långt när det gäller informationen till oss vanliga människor. Är man något bevandrad i pedagogik är det precis som statsrådet nu säger, nämligen att den kunskap man behöver, den behöver man tidigt för att kunna smälta informationen rätt och för att kunna dra egna slutsatser. Vi står inför en folkomröstning, och detta handlar om viktiga ting, och man måste alltså ha mycket kunskaper för att kunna tillföra en sådan folkomröstning någonting. Europaministern. När avser regeringen att genomföra den aviserade folkomröstningen? Avser regeringen -- vilket jag antar -- att i god tid dessförinnan ge ut en mer lättillgänglig och kontinuerlig information i sakfrågan, och i hur god tid tänker regeringen gå ut med denna information?

Herr talman! Jag är ny i socialförsäkringsutskottet, och det är första gången jag är uppe i en debatt för det utskottet. Det betänkande vi nu behandlar avser ersättning till sjukvårdens huvudmän. Efter att ha gått tillbaka till fjolårets betänkande och behandlingen av det har jag kunnat konstatera att alla motioner som då handlade om att öka möjligheter för privata initiativ inom sjukvården avslogs för ett år sedan. I årets betänkande har dessa motioner besvarats med en hänvisning till regeringsdeklarationen, och motionärernas önskemål kommer att gå i uppfyllelse. Marknadens uppgift är att sätta ett pris. Sedan handlar det om tillgång, efterfrågan och marknadens aktörer när det gäller vad priset på en vara eller tjänst blir. När man talar om marknadskrafternas välgörande konkurrens utgår man ifrån en perfekt fungerande marknad. En sådan marknad fungerar dock bara i teorin och inte i praktiken. Man måste därför ställa sig ytterligare en fråga. Finns det områden av nyttigheter som det är mindre lämpligt att marknaden sköter, på grund av att det är mänskliga behov som skall tillfredsställas? Det gäller mänskliga behov som alla har, och där vi åtminstone fram till nu har ansett att alla skall kunna täcka sina behov på lika, överkomliga och rättvisa villkor. Det kanske också är svårare att sätta ett pris på sjukvård än på andra varor och tjänster på marknaden. Vi har t.ex. inte kunnat finna något tillfredsställande sätt för att mäta effektiviteten genom sjukvården. Vi i vänsterpartiet anser att sjukvården är ett sådant område där marknadskrafterna inte kan få fritt spelrum, utan där de politiska ramarna måste vara strama för att konsekvenserna och kostnaderna för individen skall kunna hållas under kontroll. För patienterna är det mycket viktigt med ett högkostnadsskydd, att det omfattar olika vårdinsatser och att människor av kostnadsskäl inte utestängs från nödvändig sjukvård. Var taket för ett högkostnadsskydd skall ligga är en fråga om vad som är rimligt i proportion till andra kostnadsökningar och även till människors inkomst. Vad jag har kunnat räkna ut, har den enskildes kostnader för sjukvård egentligen stigit mycket snabbare än andra kostnader i samhället. Om sjukvårdsavgiften hade stigit med inflationen räknat från 1974, skulle det i dag kosta ca 50 kr. att gå till doktorn. Jag tror -- ja, jag inte bara tror utan jag vet också -- att egenavgifterna är mycket betungande för stora grupper pensionärer, barnfamiljer och även andra. Vi vill därför att det skall finnas ett högkostnadstak på 1 000 kr., att egenavgiften skall indexregleras och att det även skall finnas ett tak för utgift per månad. Ett annat motionsyrkande som vi har även i år är att handikapporganisationerna skall ges ökad representation i handikappinstitutet och att staten ensam skall vara huvudman. Jag har inte i gamla betänkanden hittat motiveringar till varför detta motionsyrkande har avstyrkts. I årets betänkande skriver man bara att utskottet inte är berett att tillstyrka en sådan ändring, men man anger alltså ingen motivering. Kanske finns det någon här i kammaren som i dag kan ge en sådan motivering. Vi befinner oss nu i en annan situation i utskotten, och eftersom vi i fråga om detta betänkande inte på någon punkt har en avvikande mening som överensstämmer med socialdemokraternas, har jag valt att yrka bifall till mom. 13 i den meningsyttring vi har avgett till betänkandet. I övriga delar ställer jag mig bakom vår meningsyttring, och vi kommer att rösta med socialdemokraterna i de fyra reservationerna till betänkandet.

Herr talman! Sedan 1985 har staten och Landstingsförbundet slutit avtal om den ersättning staten skall ge landstingen för sjukvården. I betänkandet redovisas, precis som Börje Nilsson sade, den överenskommelse som träffats med sjukvårdshuvudmännen för 1992. Vidare föreslås vissa ändringar i lagen om allmän försäkring. Utskottet har behandlat tre motioner som väckts med anledning av propositionen och ett fyrtiotal motioner väckta under den allmänna motionstiden, som bl.a. tar upp olika frågor om ersättningssystemens utformning, etableringsrätten, anslutningen till försäkringskassan och en hel del annat. Man kan sammanfattningsvis säga att förslaget innebär att ersättning skall utgå dels som en allmän sjukvårdsersättning, dels som särskilda ersättningar, dvs. i stort sett på samma vis som under föregående avtalsperiod. Av regeringsförklaringen framgår att förändringar nu kommer inom hälso och sjukvården. Det gäller bl.a. etableringskontrollen. Man kommer att genomföra en större översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. Man har också framhållit att en ökad samordning mellan sjukvård och sjukförsäkring kan ge grund för en förnyelse av sjukvårdens finansieringssystem. Den här översynen är utomordentligt viktig, och vi hälsar den med stor tillfredsställelse. Med nuvarande finansieringssystem brister det ganska ordentligt när det gäller patientens valmöjlighet och när det gäller tillgång till god sjukvård åt alla. För att säkerställa att sjuka människor i tid får den vård de behöver måste nuvarande vårdmonopol brytas, och fler vårdgivare måste ges möjlighet att ge vård på lika villkor. En ny sjukvårdspolitik måste bygga på följande principer: -- Alla skall vara tillförsäkrade en god sjukvård i tid. -- Patienten skall ha rätt att själv välja sjukvård. -- Finansieringen av sjukvården skall vara gemensam och solidarisk. -- Enskild och offentlig sjukvård skall kunna konkurrera på lika villkor. Det här är självklarheter. Vi har således stora förväntningar på de förslag som regeringen skall lägga fram i den här frågan, och vi hoppas att man gör det skyndsamt, eftersom det brådskar. Herr talman! I en rad motioner väckta under den allmänna motionstiden behandlas just etableringsrätten. Det är nödvändigt att vi får till stånd en generell fri etableringsrätt för bl.a. läkare och sjukgymnaster. Det är också av största vikt att vi öppnar möjligheter för annan sjukvårdspersonal att få etablera sig och bedriva verksamhet på samma villkor som den offentliga vården. Jag tänker då närmast på legitimerade psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor. Jag är övertygad om att kretsen säkert kan vidgas ytterligare när man har löst frågan om legitimation för andra yrkeskategorier inom sjukvården. De förhoppningar som knöts till Dagmarsystemet i samband med att det infördes har knappast på någon punkt infriats. Fördelningen av sjukvårdsresurserna har inte blivit jämnare, snarare tvärtom. Det fria läkarvalet är alltjämt förbehållet patienter i storstadsregionerna och de ekonomiskt välbeställda, Börje Nilsson, som har möjligheter att söka vård och behandling helt på egen bekostnad. Tillämpningen av Dagmarsystemet har ju också på sina håll antagit former som trotsar all beskrivning. Fritidspraktikers tilldelade besök kan ''ta slut'' i oktober månad, vilket innebär att patienter som behöver vård och behandling just då får vänta till januari månad nästa år, eller söka annan läkare som råkar ''ha besök kvar''. Den godtyckliga tilldelning av besökskvoter som landstingen ägnar sig åt -- detta är svårt att planera -- jag inser det, har fått till följd att somliga läkare under ett år inte utnyttjat sin kvot när året är slut, och man lämnar då tillbaka besök. Andra får däremot ställa in sina mottagningar om de inte föredrar att arbeta gratis åt landstinget. Att tänka sig att lösa problemet så enkelt som genom att omfördela ''besöken'' under året, så att den som har slut på besök skulle kunna ''låna'' av den doktor som har många besök kvar, har i praktiken visat sig omöjligt. Byråkratiska tjänstemän på landstingens sjukvårdskanslier har också inte sällan haft rent lekmannamässiga synpunkter på de åtgärder -- kopplade till taxan -- som läkaren vidtar beroende på av vilken anledning patienten söker vård. Fritidspraktikern blir för dyrbar, säger landstinget, och det har t.o.m. hänt att man från tjänstemannahåll haft synpunkter på hur diagnoserna skall fördela sig på en fritidspraktik. Man kan verkligen fråga sig om detta är ett rättfärdigt system. Personligen anser jag inte det, framför allt därför att jag anser att vi i dag har fog för att säga att ett besök hos en privatpraktiker och fritidspraktiker faktiskt är betydligt billigare än ett besök på en vårdcentral eller ett sjukhus. En fri etablering innebär således minskade kostnader för sjukvården. Därför bör Dagmarsystemet avskaffas. Herr talman! I propositionen redovisas också att parterna är överens om att påbörja överläggningar för att nå en överenskommelse om att sjukvårdshuvudmännen skall ta över det direkta kostnadsansvaret för läkemedel inom den öppna hälso och sjukvården. Vad man föreslår är en s.k. Läkemedelsdagmar. Med tanke på utskottets principiella inställning till sjukvårdens nuvarande finansieringssystem och mot bakgrund av den motion som vi moderater väckt i anledning av propositionen vill jag framför följande synpunkter: -- Det finns uppenbara risker för patientens säkerhet om inte landstingens ekonomi skulle tillåta förskrivning av moderna och effektiva läkemedel. Överenskommelsen kan begränsa patientens och läkarens valfrihet. -- Det kan komma att uppstå regionala kvalitetsskillnader. -- Det kan uppstå bristande konkurrens mellan olika preparat. -- Det finns som vi ser det risker för den forskningsintensiva läkemedelsforskningen. -- Sist men inte minst: Det kan bli dyrt. Bl.a. har Apoteksbolaget framfört just sådana synpunkter till utskottet. I utskottet är vi väl medvetna om och också oroade för den kostnadsexplosion som inträffat vad gäller läkemedel. Erfarenheten har emellertid visat att ett överförande av verksamhetsansvaret från socialförsäkringen till landstingen inte alltid har varit särskilt lyckat. Så sent som för ett halvår sedan tog riksdagen ställning till ett förslag om att föra över sjukresorna till landstingen. Jag kan bara konstatera att det i dag råder stor förvirring när det gäller sjukresor. Med hänsyn till ett flertal negativa effekter som kan uppkomma om kostnadsansvaret överförs till landstingen har utskottets majoritet utgått från att läkemedelsfrågan ges en skyndsam behandling i en kommande större översyn och att någon överföring av ansvaret inte sker innan frågan har blivit ytterligare beredd. Herr talman! Bl.a. mot bakgrund av vad som sagts i regeringsförklaringen och för att vi inte skall hamna i ett avtalslöst tillstånd 1992, tillstyrker utskottet lagförslagen. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag vill allra först säga att socialdemokraterna har fyra reservationer till betänkandet och att vi naturligtvis stödjer samtliga -- alla fyra är hållbara --, men jag yrkar bifall bara till den första reservationen. Köerna och väntetiderna inom sjukvården är faktiskt, Liselotte Wågö, ingenting som är unikt för Sverige, utan detta är något vi har gemensamt med många andra länder. Man måste inse att anledningen är att man i dag på grund av medicinska framsteg opererar vid avsevärt fler sjukdomar än tidigare. Detta tär på gemensamma resurser. Vi har inte kunnat tillföra tillräckligt med resurser till sjukvården, utan man har fått ta av dem som finns. Det pågår emellertid i dag ett mycket stort förändringsarbete som syftar till att minska köerna och förkorta väntetiderna. Det är beklagligt att man på den moderata sidan inte upptäcker -- man vill väl inte upptäcka -- hela det förändringsarbete som sker inom sjukvården, som är oerhört positivt och bra. Man utgår i fråga om detta förändringsarbete från den svenska sjukvården, som ger en bra vård, som är hållbar och som kan mäta sig med sjukvården i många andra länder. Det är också beklagligt att Liselotte Wågö inte har upptäckt det fria vårdsökande som nu etableras ute i landet. Även Liselotte Wågös eget landsting ingår ju i den södra sjukvårdsregionen, där man nu har genomfört detta fria vårdsökande. Liselotte Wågö säger att patienterna har brist på valmöjligheter. I den södra sjukvårdsregionen kan patienterna välja mellan 15 sjukhus och över 100 vårdcentraler. Man kan söka sig dit när som helst. Det är faktiskt en valfrihet av mycket stor omfattning. Man har också på detta sätt fått ett konkurrerande system, och väntetiderna har därmed kortats avsevärt. Väntetiden för en kranskärlsoperation är i dag 45 dagar och för en höftledsoperation 30 dagar. Jag tycker att man faktiskt har uppnått ett mycket bra resultat. Detta är sådant som man bör upptäcka i stället för att kasta sig i händerna på system som finns i andra länder. Det som jag tycker är märkligt är att den borgerliga majoriteten -- de andra borgerliga partierna har hakat på moderaterna -- så litet har analyserat vad deras förslag egentligen innebär. De föreslår en privat sjukvårdsförsäkring, som står utanför den demokratiska kontrollen och insynen. Det är marknadskrafterna som skall styra det hela, som skall styra patienten. Det är klart att det också leder till betydligt högre kostnader för vården, inte till en bättre vård. Det är många människor som i detta läge kommer att hamna utanför. Man kan studera förhållandena i USA, som talar sitt tydliga språk.